Herr talman! Samtliga tre borgerliga partier var i sina motioner av den 14 oktober oroade över den höga arbetslösheten och utvecklingen på arbetsmarknaden. Centerpartiet krävde att effektiva åtgärder skulle vidtas i syfte att trygga sysselsättningen och produktionen. I konjunkturdebatten under hösten har centerledaren gjort gällande att centerpartiet i själva verket skulle vara den främste representanten för den aktiva konjunkturpolitikens idé. Vidare har herr Thorbjörn Fälldin gång efter annan påstått att socialdemokratin skulle ha svikit sina idéer. Sanningen är ju den motsatta. Som framgår av finansutskottets betänkande har konjunkturinstitutet i samarbete med utskottets sekretariat gjort försök att bedöma de olika partimotionernas effekt på efterfrågan i ekonomin. Samma typ av granskning har också skett med den aktuella propositionen. Om centerns påståenden skulle vara riktiga borde rimligtvis centerns partimotion innebära en påtagligt kraftigare stimulans av ekonomin än regeringens förslag, men i själva verket är det tvärtom. Konjunkturinstitutet konstaterade att regeringens förslag jämfört med folkpartiets och moderaternas i och för sig innebär olika inriktning, men deras stimulans på efterfrågan bedömdes som likvärdig. Centerns förslag skulle däremot innebära en betydligt lägre efterfrågeeffekt än de övrigas. När centern nu hävdar att man hela tiden velat satsa mera än socialdemokraterna, är det sålunda helt fel. Den efterfrågeeffekt centern var ute efter i oktober var i stort sett bara hälften av vad de övriga partiernas förslag skulle innebära. Om någon var på efterkälken — ett uttryck som centerledaren ofta använder — så var det ju i själva verket centerledaren och hans parti. Men efter två veckor övergav centern hela sin konjunkturbedömning. Plötsligt var de åtgärder fullt acceptabla som man den 14 oktober ställde sig ytterst skeptisk till. Den 14 oktober avvisades en S—procentig momssänkning. Den 2 november var en 4—procentig momssänkning ett effektivt konjunkturstimulerande medel. Detta framställer herr Fälldin som att det är han som har gripit initiativet. Därtill har centern den dåliga smaken att påstå att man vill detsamma som fackföreningsrörelsen. Låt mig då upprepa vad man ifrån LO och den fackliga rörelsen sagt vid åtskilliga tillfällen. Fackföreningsrörelsen önskar inte ett paket av den typ de borgerliga föreslår. Vi har inte begärt en momssänkning. Vi har inte begärt någon sänkning av arbetsgivaravgiften. Vi har begärt en stimulans av efterfrågan i ekonomin, men vi vill att denna stimulans skall inriktas på de områden där den bäst behövs, och det är någonting annat än en momssänkning. Sänkt moms är ett dåligt råd åt Sträng, säger professor Hugo Hegeland i Veckans Affärer nr 40. Hegeland, som inte kan beskyllas för att vara socialdemokrat, har anfört några mycket kritiska synpunkter på förslaget om momssänkning. Den svaga köplusten, säger professor Hegeland, är främst beroende av att många går arbetslösa och därför inte har tillräcklig köpkraft. Följaktligen, säger han, skall den ekonomiska politiken inriktas på att så snabbt som möjligt skapa sysselsättning åt dessa arbetslösa. Det vore onekligen en omväg att via momssänkning söka uppnå detta mål. Vid en avmattning skall man i första hand satsa på ökade investeringar. Det leder omgående till ökad sysselsättning, fortsätter professor Hegeland och tillägger, att investeringsökningar skall självfallet inriktas på att skapa sysselsättning åt dem som är arbetslösa. Därför måste åtgärderna utformas selektivt, eftersom arbetslösheten varierar från bransch till bransch, från region till region. Det är den vägen som socialdemokraterna gått. Riktigheten i denna politik, att satsa på direkt verkande åtgärder och inte på indirekt generella åtgärder, visar sig för övrigt i en enkät som Byggnadsarbetareförbundet har gjort beträffande sysselsättningen. Vid en bedömning av effekten av statsmakternas åtgärder har 21 av förbundets 44 avdelningar ansett effekten påtaglig, medan 23 avdelningar har anfört att effekten fortfarande är obetydlig. Visserligen har arbetslösheten ökat jämfört med läget för en månad sedan. Säsongnedgången slår med ökad kraft på byggarbetsmarknaden. Antalet arbetslösa inom Byggnadsarbetareförbundets arbetslöshetskassa är nu 3 440 flera än för en månad sedan och uppgår till 13 189. De av statsmakterna vidtagna åtgärderna har inte uppvägt den snabba säsongmässiga nedgången under de senaste veckorna, och övriga motverkande faktorer har varit synnerligen starka. Hit hör de uteblivna industriinvesteringarna som ännu inte uppvägts av annat byggande. Tyvärr, måste jag säga, har inte industrin — som varit och är prioriterad i investeringsavseende — utnyttjat sitt utrymme. Normalt sysselsätter industribyggandet så här års mellan 12 000 och 15 000 man. Uppgift om den nuvarande sysselsättningen på industribyggena saknas, men uppskattningsvis torde antalet sysselsatta på denna kategori av byggnation uppgå till storleksordningen 5 000 man. Härav framgår sålunda vilken betydelse ur sysselsättningssynpunkt som industribyggandet ändå har. Tyvärr lämnar inte industrin besked i tillräckligt god tid om att man avstår från att bygga. Om så skett hade det varit möjligt att i tillräcklig tid överföra kapital till områden där investeringsviljan funnits. Det är emellertid angeläget att i fortsättningen undvika liknande förseningar, eftersom det är osäkerheten om industriinvesteringarna som är den viktigaste orsaken till osäkerheten i konjunkturbedömningarna. Det är angeläget att samhället bygger upp ett väl fungerande system för informationsutbyte med industrin. Harpsundsöverläggningar i all ära — de är ett steg på vägen — men det räcker inte med sporadiska sammankomster av detta slag. Denna form av överläggningar måste byggas på med kontinuerligt och systematiskt informationsutbyte. Låt mig erinra om att samarbetsutredningen har lämnat en del värdefulla förslag i detta avseende som nog borde prövas. Utskottet har på nytt — liksom tidigare i år — framhållit det angelägna i att ett sådant system finns. Det är nödvändigt att samhället mycket snabbt får besked när industrin avviker från aviserade byggplaner, och lika nödvändigt är det att samhället då kan släppa fram annat byggande utan dröjsmål.

Herr talman! Kriget mellan Indien och Pakistan, och därmed också kriget mellan östbengalerna och de västpakistanska trupperna i Östpakis tan , tas nu upp i Förenta nationernas generalförsamling. Nr 140 Detta gör att också Sverige har att ta ställning till resolutionsförslag om Tisdagen den konflikten. Samtidigt har den svenske utrikesministern i går i ett 7 december 1971 uttalande, som delvis är motsägelsefullt, gett sin syn på kriget. — — Folkpartiets riksdagsgrupps förtroenderåd har i dag tillställt utrikes Konjunkturstimulerande åtgärder, ministern ett brev med följande innehåll: ”Den pakistanska regeringens krig mot den östpakistanska befolkm.m. ningen har nu också lett till öppet krig mellan Indien och Pakistan. Det är oförsvarligt att FN låtit månaderna gå utan att ta itu med denna väldiga mänskliga tragedi. Det vore helt otillfredsställande, om FN nu enbart stödde tanken på ett inställande av striderna och tillbakadragande av trupper. Detta skulle inte leda till att orsakerna till kriget försvann. Sverige bör därför i FN verka för att frågan om Östpakistans ställning avgörs i former som garanterar respekt för befolkningens i val uttalade vilja och dess rätt till självbestämmande. Detta var de krav som folkpartiets landsmöte uttalade den 25 september i år. De har alltjämt lika stor aktualitet. Den svenska regeringen bör därför i FN medverka till att finna en lösning på det politiska problemet om Östpakistans ställning. Om inte detta sker kommer striderna ständigt på nytt att blossa upp.” Den svenska riksdagen har i år vid flera tillfällen diskuterat katastrofen i Östbengalen. Med tanke på att det politiska och militära läget de senaste dagarna har radikalt förändrats är det angeläget att innan höstsessionen är slut, och helst denna vecka, få möjlighet att diskutera konflikten i en interpellationsdebatt i riksdagen. Med anledning av vad som anförts hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för utrikesdepartementet få ställa följande fråga: Vill utrikesministern inför riksdagen redovisa den svenska regeringens bedömning av kriget mellan Indien och Pakistan och ge sin syn på hur varaktig fred i området skall kunna nås — bl.a. genom FN-insatser — samtidigt som man ger östbengalerna möjlighet att själva forma sin egen framtid?

Herr talman!

Jag tror att vi i dag har anledning att vidga perspektivet ytterligare och uppmärksamma situationen för det stora flertalet barnfamiljer — alla utom det lilla fåtal som har mycket stora inkomster. Hur upplever dessa barnfamiljer sin tillvaro i dag? Jag tror att två inslag är karakteristiska. För det första känner man i flertalet fall i dag sin ekonomiska situation mer pressad än man gjorde för ett par år sedan. För det andra tycker en stor grupp att man lämnas i sticket av politikerna — eller i varje fall av vissa politiker. Hurdan är den ekonomiska situationen? Vad har hänt? På grund av sin ålder och yrkessituation är många av familjerna i det mellaninkomstskikt där man på grund av marginalskatternas utveckling och kommunalskatternas höjning fått mindre köpkraft trots vissa inkomstförbättringar. Till det har naturligtvis också bidragit utvecklingen av levnadskostnaderna. Trots att vi haft ett s.k. prisstopp har under det senaste året — det fick vi reda på häromdagen — levnadskostnaderna ökat med ungefär 7,7 procent. I dagens tidningar kan vi läsa att matkostnaderna nästa år kommer att öka med 150 kronor för en tvåbarnsfamilj. Samtidigt som man är med om denna utveckling, får man höra av de socialdemokratiska politikerna, att man har det så bra att man inte behöver någon lättnad i sina bekymmer; några familjepolitiska åtgärder som berör denna halva av barnfamiljerna vidtas inte. I stället ser familjerna hur kommunalpolitikerna för att klara sina problem, som är betydande, börjar strama åt på just sådana sektorer som är av stor betydelse för barnfamiljerna. Det gäller sociala stödåtgärder, barntillsyn — högre avgifter konstrueras osv. För många familjer framstår då som den enda, eller i varje fall den mest naturliga, lösningen på familjens ekonomiska problem att hustrun träder ut på arbetsmarknaden. Och det har hon uppmuntrats till genom uttalanden från alla politiska partier under senare år och genom skattereformen. Men nu får kvinnorna höra hur deras svårigheter att få arbete används av regeringen som en ursäkt för misslyckandet att klara sysselsättningen. Det är, som herr Helén påpekade i går, detsamma som att säga till dessa kvinnor: Era bekymmer är inte lika allvarliga som andras. Kom tillbaka med era yrkesplaner när tiderna blir bättre. Då har vi nytta av er, inte nu. Dessa kvinnor ser också hur nya hinder läggs i vägen för deras yrkesarbete i stället för den gamla skattetröskeln som togs bort. Om kvinnorna tar ett arbete får de räkna med, utöver skatterna, att bostadstillägget faller bort om familjen har ett sådant. I stället kommer avgifter för barntillsyn, avgifter som man nu på många håll är i färd med att höja och som är inkomstgraderade. Har de studieskulder ökar kanske återbetalningsskyldigheten när familjens inkomster stiger. Det här tillkommer alltså utöver alla andra kostnader som familjen får när båda makarna förvärvsarbetar. Det bli allt svårare att förklara för dessa familjer varför de ökade kostnaderna inte får dras av i deklarationen. Jag anser inte att de bör få dras av, men det blir allt fler som frågar om det här, och det är klart att det hade varit lättare att förklara för dem varför de inte har avdragsrätt om man hade haft det vårdnadsbidrag som vi länge krävt och som länge har utretts. De familjer som har ett egethem, som de ofta har skaffat med stora uppoffringar och som de får klara räntor, amortering och underhåll av genom en ekonomisk anspänning, får nu titt och tätt höra hur gynnade de är och att de nog borde klämmas åt litet mer. Det är klart att man kan jämföra med hyresgäster, människor som, i synnerhet i ett nytt bostadsområde, har en kanske ännu värre situation med höga hyror, där kostnaderna till ingen del går till en egen amortering, som det ändå är fråga om när man har ett egethem. Deras situation kan naturligtvis vara ännu svårare, men de här familjerna som med stora ansträngningar har skaffat sig ett egethem jämför sig inte med hyresgästerna i nybyggda hus, utan de ser på sin egen trängda ekonomiska situation och de frågar: Hur skall vi få utrymme för ytterligare pålagor bara därför att vi vill ge våra barn en god bostadsmiljö, en lugn omgivning och en nära kontakt med mark och natur? Det är ju värdefulla saker, men de ökar inte familjens ekonomiska resurser. I ett nötskal tror jag man kan säga att de flesta barnfamiljer i dag upplever sin situation som mera trängd än tidigare. Och hälften av dem finner att de lämnas i sticket av regeringen. De kan inte ens trösta sig med löften om skattesänkningar — löften som de för övrigt inte skulle tro på — utan talas det om skatter är det numera bara fråga om en höjning, antingen av kommunalskatten eller av villabeskattningen eller av någon annan skatt. Uppfinningsrikedomen på den fronten är ju betydande. Människor som har vardagsbekymmer uttrycker ofta ett främlingskap inför det sätt vi politiker har att tala. Ett av det politiska språkets vanligaste uttryck är ”utredning pågår”. Regeringen vill gärna att det uttrycket skall tydas så här:” Det här är någonting som vi i regeringen är intresserade av. Här kommer någonting att ske.” Men nu har vi fått ett bättre besked. När man säger ”utredning pågår” betyder det: ”Det här är inte så angeläget. Det kan gott vänta.” För vore det angeläget, då skulle regeringen inte låta hindra sig av en utredning, inte ens om den bara hade några månader kvar av sitt arbete. Det har vi fått bevis på, när propositionen 156 lades fram, i två avseenden: dels när det gäller familjepolitiska kommittén, vars utredningsarbete man inte bryr sig om att vänta på, dels när det gäller driftbidragen till daghem; de bidragen höjer man också utan att invänta den utredning som pågår. Herr talman! Vi är nog många här i kammaren som tycker det är bra att man har upptäckt att det är angeläget att barnfamiljernas köpkraft stärks. Det gjorde regeringen först när oppositionen hade utlovat konkreta förslag till höstriksdagen. Det är också bra att bidragen till daghem och familjedaghem höjs. Men när ni nästa gång kommer och säger, att nu pågår en utredning så vi måste säga nej till oppositionens förslag, då vet vi vad det betyder. Då menar ni: ”Det här är inte så angeläget, tycker vi i regeringen.” Vi har, som herr Larsson i Borrby påpekade, länge krävt en samlad reform av familjepolitiken. Varför har vi gjort det? Jo, för det första därför att skatter och bidrag hör ihop. Åtgärder inom det ena systemet påverkar det andra. Bidragen infördes ju som en ersättning för skatteavdrag. När familjepolitiska åtgärder tas bort ur skattesystemet bör det leda till förbättringar av det kontanta stödet. Och för det andra: När man rör sig med inkomstgraderade åtgärder, då måste man ta hänsyn till de samlade effekterna av olika inkomstgraderade åtgärder — marginalskatter, inkomstgraderade bidrag av typen bostadstillägg, avgifter som är inkomstgraderade, för barntillsyn bl.a., och en inkomstberoende återbetalning av studiemedel, för att ta de viktigaste exemplen. Fru Nettelbrandt kommer senare att mera utveckla just de här sakerna. Jag skulle annars, om tiden tillät det, kunna dra fram många konkreta exempel på hur det här slår, men det skall jag inte göra. För det tredje: Man bör inte genom etappvisa reformer inteckna utrymmet för familjepolitiska åtgärder utan att kunna väga olika tänkbara inslag mot varandra. Vi har de allmänna barnbidragen. Vi har bostadtilläggen och man kan överväga andra inkomstgraderade stödformer. Vårdnadsbidrag har föreslagits, och tanken på förlängd moderskapspenning har förts fram. Man skulle kunna tänka sig särskilt stöd för flerbarnsfamiljerna, och vi har hela den stora sektorn med barntillsyn och andra former av service. Alla dessa stödformer måste ju ses och avvägas mot varandra inom det utrymme som man vill ge åt familjepolitiken. Det är klart att den avvägningen försvåras om man med olika delåtgärder binder stora penningsummor. Det hade varit bättre att nu, i detta konjunkturläge, vidta uttalat tillfälliga åtgärder. Jag har därför sympati för greppet i herr Carlshamres motion — att helt säga nej till propositionen och vidta tillfälliga åtgärder. Men jag kan inte följa honom, bl.a. därför att de åtgärder han föreslår är för begränsade. Herr Ahlmark och jag väckte vid riksdagens början en motion om tillfälliga åtgärder av en annan storleksordning, som hade varit motiverade av konjunkturpolitiska skäl. Sedan dess har regeringens förslag kommit, och partierna har i finansutskottet lagt fast sina positioner i fråga om de tillfälliga åtgärderna. Folkpartiet och centerpartiet har enats om att utöver regeringens förslag kräva en allmän förstärkning av barnfamiljernas köpkraft på två sätt — dels genom en tillfällig sänkning av mervärdeskatten, dels genom permanent höjning av barnbidraget med 200 kronor. Vi godtar alltså regeringens förslag till förstärkning av bostadstilläggen som en provisorisk åtgärd. Men vi säger klart ut att när familjepolitiska kommitténs arbete är färdigt och en samlad reform skall göras, är vi obundna att pröva alla beståndsdelar fritt och förutsättningslöst — utan bindning av det beslut som fattas i dag. Vi gör, som jag nämnde, en viktig komplettering av regeringsförslaget. Familjeministern tycker säkert att även 200 kronors höjning av barnbidraget är ett gottköpsbidrag, som hon brukar uttrycka saken, och det är naturligtvis lätt att säga. Vi har krävt en indexhöjning av barnbidraget som regeringen inte vill gå med på. Vill man förverkliga den i praktiken, kan man inte alltid skapa utrymme för stora höjningar. Men de familjer som i dagens tidning läser om de höjda matpriserna tycker kanske ändå inte att det är helt ointressant om barnbidraget skall ligga still eller höjas med 200 kronor. Det är klart att det är roligare att vänta och höja rejälare litet mera sällan; det framstår kanske som mera handlingskraftigt. Men under tiden får ju barnfamiljerna betala det som staten sparar in. En annan viktig komplettering till regeringsförslaget som vi har fört fram är att statens bidrag till de kommunala bostadstilläggen skall ökas. Utvecklingen av kommunalskatterna är ju, som är välbekant för kammarens ledamöter, mycket oroande och kännbar för människor med vanliga inkomster. Under de senaste åren har de ökat med i runt tal en krona om året. Den totala kommunala utdebiteringen har ökat med 90 öre, 75 öre och 1:54 kr. under de senaste tre åren. Inför nästa år skulle man kanske kunna hoppas att utvecklingen skulle stanna av, men då får man inte ha stora anspråk. Enligt Kommunförbundets beräkningar, och med den skattehöjning som beslöts här i Stockholm i går, kommer genomsnittet för landet att öka med ungefär 1:30 kr. för 1972. Då är det klart att det inte duger att bara tala om att kommunalskatterna ökar och samtidigt här i riksdagen lassa nya kostnader på kommunerna. Finansministern hade ju en viss förståelse för detta resonemang i går, men han ville inte vara med om att redan nu hejda den här utvecklingen. Vi har föreslagit att man skulle höja bidragsprocenten till 75 procent av det kommunala bostadstillägget. Detta har tillstyrkts av socialutskottets majoritet. En del tidningar har av det dragit slutsatsen att det redan är bifallet och beslutat av riksdagen. Jag har för min del varnat alla som jag träffat för att dra några förhastade slutsatser. Med den situation vi har här i riksdagen är det allt säkrast att vänta tills omröstningen är klar innan man inkasserar några beslut, hur kloka de än kan framstå för allmänheten. Herr Sträng hade ett intressant resonemang i går när han tog upp den här saken. Han sade att om man höjer detta bidrag till kommunerna blir det trångt på lånemarknaden, för då måste staten låna mer pengar och därigenom får kommunerna svårare att låna. Det är möjligt att han med det resonemanget kan övertyga fru Marklund och hennes partivänner — vi får väl se när diskussionen går vidare. För min del har jag litet svårt att förstå varför det skulle vara bättre för kommunerna att få låna än att få bidrag, men denna tankegång kanske familjeministern kan utveckla litet ytterligare. Och om det nu är så farligt att höja det här bidraget till 75 procent för kommunerna, hur kan man då våga höja det till 60 procent som regeringen föreslår? Även detta borde väl i så fall inkräkta på kommunernas låneutrymme och alltså vara till nackdel för kommunerna. Jag vet inte hur familjeministern vill motivera den höjningen. Men det är ju ändå så att den här ökningen av daghemsbidraget som regeringen har föreslagit är ingen kompensation för alla de kommuner som får ökade kostnader. För en del stämmer det inte — de har inte så många daghem att de får så stor del av detta bidrag. Och jag förstår inte hur man kan komma till förtroendemännen i en kommun och säga, att nu får ni visserligen ökade kostnader, men det skall vi kompensera er för genom att ge pengar till en annan kommun. Vad är det för kompensation? Vad svarar fru Odhnoff de kommunalmän som frågar om det här? Det måste vara ganska många som frågar, misstänker jag. Fru Odhnoff kan väl inte bara säga att ni får bygga flera daghem, för det tar ju ganska lång tid och under denna tid tvingas man då höja skatterna. Man lär inte sänka dem igen. Vi accepterar, som jag nämnde, ökningen av driftbidraget till daghem och fritidshem, och det är inte så konstigt, eftersom det innebär infriande av önskemål som vi har framfört tidigare här, bl.a. vid årets vårriksdag. Men vi säger: Glöm inte familjedaghemmen! Jag tror det är många av oss här som känner till att familjedaghemsverksamheten i dag sitter trångt ute i kommunerna. Den gör det delvis på grund av en mycket positiv utveckling, nämligen att ersättningen till dagbarnvårdarna nu har nått en rimlig nivå. Men det är ju ändå allvarligt. För det första därför att det här är en tillsyn som börjar få en vettig form och som går att öka och minska ganska snabbt — och efterfrågan på barntillsyn växer ju väldigt hastigt. För det andra är det för många en lyckad tillsynsform, särskilt för dem som har deltidsarbete och inte kan ta upp en hel plats för barnet på ett dyrbart daghem. Både för familjen där makarna förvärvsarbetar och för familjen som tar emot barnet kan det vara en bra lösning att få tillsyn några timmar om dagen eller några dagar i veckan. Det är därför som sagt bekymmersamt att familjedaghemsverksamheten sitter trångt, och vi har föreslagit att bidraget även till den skall öka nu, när man ökar bidraget till den övriga barntillsynen. I den allmänpolitiska debatten här i början av hösten sade fru Sigurdsen att de regler som gäller för bidraget till familjedaghemsverksamheten kanske inte är så bra, men de är under översyn. I det betänkande från socialutskottet som vi nu behandlar hänvisar man inte till någon översyn av reglerna, men avstyrker ändå förslaget. Det är ju ganska förklarligt, att när man höjer bidraget till daghemmen utan hinder av pågående översyn, så vill man inte skylla på denna när man skall säga nej till en höjning av bidraget till familjedaghemmen. Men det logiska hade väl varit att även säga ja till höjningen av bidraget till familjedaghemmen. Jag kan inte heller underlåta att, när jag är inne på barntillsynen, peka på den oroande utveckling av daghemsavgifterna som sker ute i kommunerna, där man på många håll är sysselsatt med att konstruera nya skalor som innebär höjda avgifter. Det gör man ju delvis på finansministerns uppmaning — vid Kommunförbundets kongress sade han att det här var bra. Jag undrar: Vad säger familjeministern om detta och om finansministerns uttalande på den här punkten? Det vore bra att här i kammaren få reda på vad som är regeringens familjepolitik. Skall daghemsavgifterna höjas eller inte? Och vad säger en sociademokratisk riksdagsledamot som fru Hörnlun , som med rätta har fått lovord för arbetet i sin kommun på att hålla låga och enhetliga daghemsavgifter? Det är i detta sammanhang ett nöje att få apostrofera fru Hörnlund, som ju inte står på talarlistan. När det gäller utformningen av bostadstilläggen kan jag i stort sett hänvisa till vad herr Larsson i Borrby sade. Vi är med om att göra denna justering av förmögenhetsberäkningarna, som ju inte har någon reell motsvarighet i betalningsförmåga. När de gäller de motioner som har väckts om en ändring av utbetalningen av bostadstilläggen, så att de skulle gå direkt till hyresvärden, har utskottet enhälligt föreslagit att dessa motioner skall översändas till familjepolitiska kommittén men i övrigt inte föranleda någon åtgärd just nu. Till detta vill jag bara lägga att det kanske vore motiverat att de som yrkar på en omläggning av utbetalningen av bidrag till en halv miljon barnfamiljer också — med de resurser som de skulle kunna uppbringa i närstående organisationer och bostadsföretag — visade litet data som motivering till sitt krav. Vilken omfattning har det problem som man här pekar på?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

Herr talman! Det är en egenartad situation vi befinner oss i, när familjepolitiken debatteras som en parentes i en konjunkturpolitisk debatt i riksdagen. Om det finns någon post i statens budget som man gärna skulle se att den kunde hållas utanför konjunkturpolitikens växlingar, så är det väl familjepolitiken. Barnfamiljernas ekonomi lämpar sig sällsynt illa att fungera som ett konjunkturpolitiskt dragspel, att fyllas på och krympas ner allteftersom behovet av konsumtionskraft i samhället anses växla med växlande konjunkturer. Det är svårt att veta hur mycket av motiveringen för de regeringsförslag vi nu diskuterar som egentligen är konjunkturpolitiskt. Formellt gäller det den bit av familjepolitiken som presenteras i propositionen 140, alltså det s.k. konjunkturpolitiska paketet. När det gäller den mer permanenta delreform som föreslås är den väl inte konjunkturpolitisk alls, eftersom den skall träda i kraft först ett stycke in på nästa år och dessutom har permanent karaktär. Men den har ändå kommit att hamna i denna debatt, och på något sätt är det ett tecken på hur man ser på familjernas situation och hur även familjepolitiken kan dras in i ett spel som egentligen handlar om helt andra ting än barnfamiljernas ekonomi och levnadsstandard. Man kan inte värja sig för tanken att det förhållandet att förslagen läggs fram just i höst mera är av partitaktisk än konjunkturpolitisk eller familjepolitisk natur. Man upplever det som en skakad regerings behov att garnera en trist politik med åtminstone någonting som kan tänkas vara populärt i vida kretsar. Något annat skäl för att forcera fram slarvigt utarbetade och illa genomtänkta förslag, när man hade möjlighet att med bara några månaders tidsutdräkt ha ett fullständigt underlag för förslag och beslut, är svårt att hitta. Både herr Larsson i Borrby och herr Romanus har uppehållit sig något vid barnfamiljernas faktiska situation, och låt mig också göra det ett ögonblick. Det är stora grupper i samhället som har upplevt det senaste året som en ekonomiskt påfrestande tid, som en tid då vi har fått det sämre, vi som varit vana vid att ständigt få det bättre. Stora grupper har blivit besvikna på en skattereform som lovat att två tredjedelar av alla Nr 141 inkomsttagare skall få skattelindring. Jag vet inte om möjligen en Onsdagen den tredjedel har fått det bättre i år. Allt tyder på att när kommunalskatte 8 december 1971 höjningarna slår igenom nästa år är i så fall även den tredjedelen av — — — inkomsttagarna på den förlorande sidan, åtminstone i huvudsak. Konjunkturstimu Naturligtvis är det i en sådan tid vissa grupper som med rätta känner lerande åtgärder, m.m. sig ha råkat värre ut än andra, och det är naturligt nog de som lever med de smalaste marginalerna, de som har de knappaste inkomsterna i förhållande till behoven. Pensionärerna, vilkas försörjning avsiktligt är baserad på en verklig minimistandard som just inte medger några marginaler för extra påfrestningar, och barnfamiljerna med sin höga konsumtion och därmed sin känslighet för dyrtid och för allt som krymper en knapp inkomst kommer särskilt hårt i kläm. Det har meddelats att en annan grupp som anser sig sitta i kläm skall få en viss förbättring. Jag tänker på de studerande som lever på studiemedel. De skall få sina studiemedel höjda med några hundra kronor nästa år. Jag missunnar ingalunda studenterna den förbättringen, och jag är övertygad om att den behövs. Men det är en tankeställare att det alldeles säkert finns hundratusentals barnfamiljer här i landet som icke kommer i närheten av det konsumtionsutrymme per person som är tillmätt en student som lever på studiemedel: 10 000 kronor per person. Det är många barnfamiljer som lever på en väsentligt lägre ekonomisk nivå än så. Jag tror att vi har rätt när vi säger att vi här verkligen har en grupp som har kommit på efterkälken och som förtjänar att vi nu på allvar tar itu med dess problem. Vad är det som har gjort det? Jag har redan nämnt något om det. Flera av oss ledamöter av riksdagen har under det senaste året från denna talarstol talat om de s.k. nya fattiga. Jag vill nämna dem en gång till. Vad är det för människor? Det är människor med heltidsarbete och inkomster som vi för bara några år sedan bedömde som, om inte goda så i varje fall acceptabla, möjliga att leva på. De kan i dag inte leva på sin inkomst utan måste tillföras extraordinärt stöd i form av mera reguljära, inkomstprövade förmåner och direkt individuell socialhjälp. Vad har människorna i den här gruppen gemensamt? Det är flera omständigheter. Det är barnfamiljer. Det är familjer med bara en försörjare, antingen därför att man bor så att det inte finns arbetsmarknad för mer än en eller därför att man har för många och för små barn som man inte kan skaffa tillsyn till eller något annat skäl. De har också det gemensamt att de genomgående bor i de nyproducerade bostadsområdena med de mycket höga hyrorna. Men de har en sak till gemensam, som man aldrig nämner, nämligen det att de alla trots att de får och måste få särskilda tillskott i form av mer eller mindre individuellt prövade bidrag, betalar mer i skatt än de får i bidrag. De har alltså en inkomst som i och för sig skulle vara möjlig att leva på men vars bärkraft reduceras genom hög skatt och hög hyra så att det därefter inte går att leva på den. Det problem som samhället ställer upp och löser, det behov som samhället tillgodoser genom olika former av bidrag är ett behov som samhället självt har skapat med sina egna åtgärder på skatteoch 13 Detta förtjänar att hållas i minnet när man överväger hur en familjepolitisk reform av någon räckvidd och betydelse skall utformas. Resultatet av dessa omständigheter är nämligen att barnfamiljer i dag lever under så pressade förhållanden att de förslag vi i dag har att betrakta inte kan uppfattas som mer än en skrapning på ytan av problemet. De löser inga problem. Några familjer kommer när regeringens förslag går igenom, som det ju i huvudsak dess värre kommer att göra, att få en märkbar förbättring — det skall inte bestridas. Men knappast någon får en förbättring som egentligen förändrar situationen. De som är fattiga och har det svårt kommer att förbli fattiga och fortsätta att ha det svårt — mindre svårt, det medger jag — men vi löser inte problemen. Vad vi väntat på och har sett fram emot är naturligtvis någonting helt annat. Det är en stor, verkligt hjälpsam reform som på ett helt annat och mycket radikalare sätt kan ställa den halva miljon barnfamiljer som det egentligen gäller ekonomiskt på en annan fot än de i dag står på. Det löser vi inte med 300 miljoner kronor till bostadstillägg. Vi löser det inte heller med ett eller annat hundratal miljoner till en lätt justering av barnbidragen. Vad vi behöver är, som både herr Larsson i Borrby och herr Romanus redan framhållit, en familjepolitisk reform som sträcker sig över hela fältet och där vi vågar ta upp inte bara bidragsgivningen utan också skattefrågorna, bostadsfrågan och servicesidan. Det är de fyra bitarna i varje fall som måste ingå i en familjepolitisk reform av något så när slutgiltig betydelse: 1. En skattläggning som tar hänsyn till bärkraft och som erkänner det som är självklart och erkänt i praktiskt taget hela världen utom i Sverige, nämligen att bärkraften i en inkomst beror på hur många som skall leva på den. 2. En bostadspolitik som inte bara försöker dölja sitt misslyckande och sina orimliga hyror genom att försöka få ett statligt bostadstillägg avräknat direkt på hyresavin så att det inte skall synas för hyresgästen vad bostaden verkligen kostar, en bostadspolitik som alltså inte maskerar den orimligt höga bostadskostnaden utan bringar ned den. 3. Ett kontantstöd — en transferering, en inkomstöverföring — till barnfamiljernas förmån med en rejäl tyngdpunkt hos de familjer som har de låga inkomsterna och de många barnen. Ett steg i den riktningen tog vi 1968. Ett steg till vill regeringen ta i dag, men inga steg som löser problemen. 4. Servicesidan — barntillsynen — som redan är nämnd är den fjärde biten. Vi bygger daghem i dag i raskare takt än vi någonsin tidigare gjort. Men de förslår inte. För egen del tror jag att de aldrig kommer att innebära lösningen på familjernas problem när det gäller att möjliggöra en verklig valfrihet mellan olika livsformer och att möjliggöra ett utbud av arbetskraft som kan väsentligt förbättra familjens ekonomi. Daghemmen håller helt enkelt på att bli för dyra. För en alldeles vanlig tvåbarnsfamilj, hänvisad till daghemsvård, kostar tillsynen av de två barnen samhället brutto mellan 20 000 och 35 000 kronor om året. Det är vad det kostar att passa två barn. Jag säger inte att vi inte skall bygga daghem, men jag tror inte att den slutgiltiga lösningen på familjernas problem i detta avseende ligger i att bara bygga daghem till den kostnaden. Vi har en reservation som talar om ett försök att förbättra villkoren för familjedaghemmen. Jag skall gärna medge att personligen är jag inte någon stor anhängare av familjedaghemmen i det lilla formatet med ett barn som gästar en familj. Det är väldigt bra för ett barn att ha en mamma, och jag tror att det går riktigt bra för ett barn att ha tio tanter omkring sig, men att ha två mammor tror jag inte för alla barn är särskilt lyckligt. Men vi håller på att få en utveckling av familjedaghemmen — herr Romanus snuddade vid den — som placerar dem, när de är som bäst, som ett mellanting mellan detta miniatyrdaghem som det lilla familjedaghemmet är och det egentliga daghemmet. Jag tror att det möjligen är en lösning att satsa på. Skall vi komma vidare på den vägen, måste vi våga satsa på en minst lika generös bidragsgivning till familjedaghemmen som till de andra daghemmen. Vi skall också våga diskutera möjligheten att i helt andra former, som kan vara bättre för barnet, som kan vara mer önskade av familjerna och som kan vara mer ekonomiska i vissa fall för både samhället och familjen, tillgodose behovet av stöd till tillsynskostnaderna. Det viktiga är att vi får väga dessa fyra bitar emot varandra och att vi får göra det i ett sammanhang. Vi kunde få ett tillfälle att komma långt i varje fall på den vägen redan under nästa år. Familjepolitiska kommittén har väl blivit något försenad genom den inblandning i dess arbete som har skett i höst. Om det också inte blir någon slutjustering i mitten på januari — vi kanske får lägga till några veckor — blir det ändå en slutjustering under våren. Jag kan inte se något hinder för att hinna med både en grundlig remissbehandling och ett propositionsskrivande, så att ett samlat familjepolitiskt förslag kan föreläggas 1972 års riksdag, även om det måste bli på hösten.

Därför, herr talman, har jag lagt fram förslag om avslag på Kungl. Maj:ts proposition i avvaktan på ett verkligt underlag för förslag och beslut — ett riktigt beslut så snabbt som möjligt. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 6 till socialutskottets betänkande nr 42. För att ingen ofullständighet skall kvarstå vill jag komplettera det yrkande om bifall till utskottets hemställan i några punkter som herr Larsson i Borrby ställde. Han glömde, såvitt jag kunde uppfatta, en punkt. Det behövs ett yrkande om bifall till utskottets hemställan också under punkten 1, medelsanvisningen, och jag ber att få framställa detta yrkande.

Herr talman! I propositionen 156, som ligger till grund för det föreliggande utskottsbetänkandet, återfinns bland föredragandens allmän na synpunkter bl.a. följande: ”De nya bostadstilläggen har tillämpats i snart tre år.

Med detta vill jag inte ha sagt, att vänsterpartiet kommunisterna i dag vänder sig emot ett ökat stöd till familjerna så att de kan klara sina dyra hyror.

Låt mig då först få uppehålla mig något vid reservationen 4, beträffande åldersgränsen för bostadstilläggen. Vi föreslår i vår motion att bostadstilläggen skall utgå till barnfamiljer med barn upp till 17 år i stället för som nu 16 år. Detta krav har vi också fört fram tidigare. Utskottet har emellertid nu inte velat vara med om detta utan hänvisar till att familjepolitiska kommittén kommer att göra en översyn av de åldersgränser som finns för olika familjepolitiska förmåner. Dessutom anar man visst det värsta med en sådan förbättring av bostadsstödet — man talar om ingripande verkan på det studiesociala stödet. Men nu är verkligheten den att detta studiesociala stöd sedan länge är otillräckligt. Det bör omprövas och måste omprövas. Vanligt studiebidrag efter grundskolan utbetalas endast de månader man går i skolan t.ex. och inte som barnbidraget hela året. Dessutom: de ungdomar som går direkt ut i förvärvslivet efter grundskolan har svårt att få stadigvarande arbete. De får ofta gå som lärlingar med mycket små inkomster — om de över huvud taget i dag får något jobb. Det uppstår därför en mycket svår situation för familjer med ungdomar när både barnbidrag och bostadstillägg samtidigt helt och hållet försvinner. Lägger man därtill att ungdomarna i 16—17-årsåldern mer än småttingarna behöver sin egen del av utrymmet i familjens bostad för att kunna finna sig till rätta i sitt hem, borde det verkligen stå klart för alla att bostadstillägget skall utgå till 17 års ålder. Med detta ber jag att vid utskottets hemställan under D få yrka bifall till reservationen 4 av fru Marklund. Sedan, herr talman, till de kommunala bostadstilläggen! Propositionen talar om att det är ett väsentligt intresse, inte minst för barnfamiljerna, att kommunerna, som har det primära ansvaret för bostadsproduktionen, medverkar till att hålla bostadskostnaderna nere. Och, säger man, en ökning av det statliga stödet till barnfamiljer med höga hyreskostnader bör ses som ett komplement till de åtgärder som kommunerna i övrigt kan vidta. Det sägs vidare att den andel av hyran över 400 kronor i månaden som stödet utgår med skall höjas från 40 till 80 procent; det betyder alltså en fördubbling av det kommunala bostadstillägget för alla de familjer som i dag har sådant tillägg enligt statsbidragsnormerna. Detta har vi givetvis ingenting emot. Men detta kostar pengar för kommunerna. Staten skall ge kommunerna kompensation, heter det, och det är på denna punkt — beträffande kompensationen från staten — som vi har varit något betänksamma. Enligt propositionen höjer man dels statsbidraget till kommunala bostadstillägg från 50 till 60 procent, dels statsbidraget till kommunerna för driften av daghem och fritidshem. Detta senare är sannerligen inte en enda dag för tidigt. Vänsterpartiet kommunisterna har år efter år motionerat om just en sådan höjning, och jag vill påminna kammaren om att vpk så sent som i våras i en motion föreslog att staten skulle betala lönekostnaderna för barnstugepersonalen, vilket skulle ha inneburit ett verkligt reellt stöd åt kommunerna. Trots detta har vi i vår motion 1530 anmält vissa betänkligheter mot en sådan form av kompensation i detta fall, därför att vi har fog misstänka att den kan komma att undanskymma behovet att förstärka kommunernas ekonomi genom att ge dem en välbefogad reell förstärkning av stödet till barnstugeverksamheten. I propositionen kan man vidare läsa att självfallet bör de nya statsbidragsformerna inte vara något hinder för kommunerna att även i fortsättningen själva lämna tillägg utöver vad som följer av statsbidragsvillkoren, om de anser det motiverat med hänsyn till de lokala förhållandena. Om kommunerna nu emellertid får ökade driftbidrag till daghem och fritidshem, får man givetvis mer pengar att röra sig med — vi får hoppas att kommunen har daghem, annars får kommunerna tyvärr skylla sig själva. Om viljan finns får man alltså mer pengar att röra sig med. Det kan bättre hjälpa de barnfamiljer som har extremt höga hyror. Jag hoppas verkligen att jag har fel när jag har en liten misstanke om att man ämnar använda den föreslagna s.k. ”dubbla” statsbidragsgivningen som ett argument när vi i framtiden kommer att återigen kräva reellt höjda driftbidrag för barnstugeverksamheten.

Men, herr talman, med hänsyn till att det kommer att behövas en del pengar till den ändring som reservationen 4 innebär — åldersgränsen 17 år — och vi nu inte vet exakt hur mycket och summan ej heller återfinnes i reservationen 4, anser jag att det är nödvändigt att socialutskottet på nytt får ta ställning till detta. Jag yrkar därför, herr talman, återremiss till utskottet av hela socialutskottets betänkande nr 42.

Herr talman! Vad jag skall beröra är bara en liten praktisk detalj i det stora frågekomplex som nu upptagit kammarens tid och där det har framförts en del principiella synpunkter. I och för sig skulle det vara intressant att beröra dessa, men jag föreställer mig att det framdeles när olika kommittéer kommer med sina betänkanden på området blir tillfälle att föra en mera djupgående diskussion om frågans principiella innehåll. Jag skall bara beröra en detalj, nämligen utbetalandet av det bostadstillägg som vi nu har att ta ställning till. Jag skulle även ha velat yttra mig något om motionen 1561, som väckts här i riksdagen av herr Knut Johansson m.fl. Jag delar nämligen helt de värderingar, som framförts i motionen. Då jag vet att herr Knut Johansson står på talarlistan och då jag har anledning att utgå från att han kommer att plädera i samma riktning som jag skulle ha önskat göra, avstår jag från detta. Jag skall alltså begränsa mig till frågan om utbetalningen av bidragen. Det finns många skäl för att återgå till den utbetalningsform som användes före ändringen för ett par år sedan. Det skäl som mest diskuterats har varit det mest känsloladdade och därför också kanske lättast att framföra men svårast att sakligt granska. Vi kan inte komma ifrån att detta bidrag är ett bostadsbidrag, ett bostadstillägg. Familjepolitiska kommitténs ledamöter har inte haft den meningen; det redovisade man i ett tidigare betänkande. Men riksdagen intog ju en annan ställning, och det måste kommitténs ledamöter inse och erkänna. Därför behöver de inte ändra sin egen uppfattning, men de kan inte ändra karaktären på ett bidrag därför att de har denna uppfattning. Det bör väl vara en utgångspunkt när man diskuterar. Jag är inte klar över vilket beslut vi nu fattar beträffande bostadsanknytningen hos det statliga bidraget, men den ökning som nu sker av bidraget ligger med hela sin tyngd vid den del som är direktanknuten till bostaden och dess storlek, nämligen hyran. Oavsett formaliteterna anser samhället det viktigt att familjer bor efter sitt behov med hänsyn till sin storlek, och inte efter betalningsförmåga. Vi gör insatser på många områden för att uppnå denna effekt. Det statliga bostadsbidraget har sitt ursprung och sin funktion just däri att man vill ge familjen möjlighet att klara den tunga post i ekonomin som bostaden är. Jag skall inte fördjupa mig så mycket mera i detta, det har gjorts i andra sammanhang, och vi får kanske återkomma. Jag vill däremot göra en reflexion kring valfriheten. Vad är det för typ av valfrihet individerna har? Man säger att vi är förmyndare som pläderar för att utbetalning av bidraget skall ske direkt till husägaren. Men man är förmyndare i många sammanhang i det här huset, och förmynderiet ligger i att det utformats ett bidrag med speciella funktioner. Däremot ligger ju inget förmynderi i den praktiska betalningsformen utan förmynderiet skulle väl finnas bakom adressen på bidraget. Då tycker jag man skulle kunna hantera denna praktiska fråga litet mindre känsloengagerat. Vad som händer är ju att människor får pengar på en postgirotalong för att betala in sin hyra med. Valfriheten att få byta papper i postluckan ger jag inte så mycket för. Och det är ju den saken det rör sig om i allt väsentligt. När det gäller avgiftsfastställelser har vi också på många områden klart sagt att avgiften skall ha olika karaktär med hänsyn till människors betalningsförmåga och behov. Ingen skulle väl tänka sig att vi beträffande exempelvis familjedaghemmen och barnstugorna skulle införa en regel, att de som behövde anlita dessa institutioner skulle söka ett särskilt konsumtionsstärkande bidrag om de var betalningssvaga för att alla skulle kunna betala en enhetlig avgift. Det finns en rad paralleller i samhällets verksamhet till den ordning vi här föreslagit. Det har sagts att barnfamiljerna då inte ser vad det kostar att bo. Jag skall inte ta upp de egendomliga anklagelser som riktats mot dem som sysslar med bostadsverksamhet för att ha gjort en massa försummelser, men de som arbetar med detta vet att det är mycket enkelt att lösa den frågan. Man kunde som villkor för utbetalning sätta att hyresgästen på hyresavin får veta: Detta belopp är hyran, ifrån staten och eventuellt kommunen kommer följande bidrag, netto att betala är följande belopp. Det är ju inga märkvärdigheter, och det skälet tycker jag kan försvinna ur diskussionen. Det finns ett klart samband mellan vissa kommuners starkt ökade sociala kostnader och tidpunkten för den ändrade utbetalningen av dessa bidrag. Det redovisas så i kommunerna och jag tror det är en punkt som det är viktigt att titta på. Det är svårt att diskutera enskilda fall; jag är medveten om det. Alla känner vi en viss tveksamhet för att blottlägga människors privata förhållanden. Även om debatten i samhället nu är öppen i fråga om många ting så är väl människor just i detta avseende speciellt känsliga. Vi bör därför försöka undvika att vädra människors handlande i privatekonomiska sammanhang. Deras privata sociala situationer kan växla så kolossalt, att vi på den punkten bör avstå ifrån att försöka provocera fram argumentering. Alla vet vad det är fråga om, och inom den kommunala verksamheten, där man har praktiska erfarenheter, råder det ingen partipolitisk oenighet. Det gör det ju numer inte heller i riksdagen. På den motion som jag står på finns det företrädare för både centerpartiet och folkpartiet. Här har alltså skett en uppluckring i värderingarna, och det tycker jag är rätt skönt. Det har talats om att redovisa siffror, men sett mot bakgrunden av hela bidraget så förekommer det inte många fall av vad man kallar försummelser. Dessa fall är dock så mycket besvärligare för dem som är försumliga. Det uppstår besvärliga situationer både för dem själva och för samhället på grund av de utbetalningsformer som vi nu har för bidraget. Även om det bara är få fall av försummelser så räcker det, tycker jag, därest det inte finns andra skäl som talar för att man skall behålla den nuvarande utbetalningsformen. Jag skall inte plädera mer för detta. Riksdagen har inte i dag att avgöra frågan om bidraget skall gå till husägarna eller direkt till hyresgästerna. Även om jag är fullt medveten om att familjepolitiska kommitténs samtliga ledamöter och sekretariat är klart inställda emot att bidraget utbetalas till fastighetsägarna, så litar jag ändå på deras ambition att göra ett fint jobb när de får ett uppdrag. När de nu har föreslagits få Kungl. Maj:ts uppdrag — jag hoppas att riksdagen godtar förslaget — att utreda utbetalningsformen så litar jag helt på att det sakmaterial och de värderingar som de kommer att få prövas av kommittén. När kommitténs förslag sedan läggs fram så får vi diskutera den frågan för sig. I motionen nr 1556 yrkas att Kungl. Maj:t skall ges fullmakt att efter särskild framställning medge kommun, som vill pröva sig fram efter vissa vägar, att tillämpa särskild form för utbetalning av bostadstillägg. Det skall alltså ligga helt i Kungl. Maj:ts hand att avgöra tidpunkten, omfattningen och innehållet i ett sådant tillstånd. Därvidlag litar jag också på Kungl. Maj:t, som numera har insett att formen för utbetalning är ett problem. Kungl. Maj:t har ju själv hos kommittén beställt en utredning i frågan. Detta har alltså föranlett mig att vidhålla det yrkande som jag framfört i motionen. Jag har ingenting emot utskottets förslag att motionen skall överlämnas till familjepolitiska kommittén. Jag är tvärtom mycket tacksam för det.

Herr talman! Herr Bergman har rätt på en punkt, nämligen när han påpekar att bostadskostnaden är en tung post i familjens ekonomi. Han vet mer därom än de flesta och han bär ett större ansvar än de flesta, både som bostadspolitiker och som bostadsdirektör, för den bostadspolitik som har lett till dessa mycket tunga poster i familjernas ekonomi. Herr Bergman har däremot fel när han säger att frågan om utbetalningsformen är enkel att lösa. Den är mycket komplicerad, herr Bergman. En förutsättning för ett rationellt fungerande system är att vi får en enhetlig utbetalningsrutin. Jag kan nämna som ett exempel att efter uppgifter som jag har fått från den s.k. RAFA-utredningen skulle en så enkel förändring av utbetalningsrutinen för ett familjestöd som att göra det möjligt för familjerna själva att avgöra vem i familjen som skall stå som bidragsmottagare, dvs. som adressat på kortet, kunna höja utbetalningskostnaderna från 4 1/2 till 18 miljoner kronor. Det är alltså inte enkelt och det är inte billigt med avvikelser från rutinen. Alla pengar kan nämligen inte betalas till hyresvärdarna; det finns massor av mottagare som inte har någon hyresvärd därför att de inte har någon bostad. Så frikopplat från bostadsvillkor blir nämligen detta stöd i fortsättningen. Det kan också utgå större bidrag än vad som motsvarar hyran, och i sådana fall skulle man få dela på utbetalningen. Jag försäkrar herr Bergman — utan att här belägga det med siffror — att det finns anledning att tro att kostnadsökningen för det allmänna genom införandet av en sådan uppdelning av utbetalningarna skulle vara större än vad som motsvarar bostadsföretagens sammanlagda förluster på obetalda hyror. Ett enhälligt utskott har emellertid nu föreslagit att ifrågavarande motioner skall överlämnas till familjepolitiska kommittén. Det är alldeles onödigt, eftersom kommittén redan har detta uppdrag och är långt inne i arbetet härmed. Men det gör ju ingenting om den får en skrivelse till. I detta arbete ingår att försöka ta reda på de faktiska förhållandena. Hur stora är de uteblivna hyrorna, dvs. hur mycket pengar är det som inte betalas? I vilken mån är det just barnfamiljer med bostadstillägg som inte betalar hyrorna? Det finns nämligen också andra kategorier. Vad skulle det kosta och vad innebär det praktiskt administrativt att klara ut detta med en ändrad utbetalningsform? Det är verkligen ett rimligt krav, herr Bergman, om man skall tänka sig en ändrad rutin, att åtminstone denna fråga är färdigutredd innan man i panik rusar i väg med något beslut, även om det så bara gäller en fullmakt till Kungl. Maj:t. Det är verkligen en egenartad anordning som föreslås. Vi skall å ena sidan utreda frågan. Å andra sidan skall vi, medan utredningen pågår be Kungl. Maj:t att göra just den ändring som skall utredas.

Herr talman! Herr Bergman säger att det är klart att det är fråga om ett bostadsbidrag — sedan får familjepolitiska kommittén anse vad den vill. Ja, är det så helt klart nu längre? Den statliga delen av det föreslagna bostadstillägget har ju ingen annan anknytning än namnet till bostaden. Det ställs inte längre några bostadsvillkor. Det kan ju rent av inträffa att en familj, som har många barn och som bor i en billig bostad, har en lägre bostadskostnad än vad som motsvarar det statliga bostadstillägget. I så fall skall familjen få en del av bostadstillägget utbetalad till sig själv och en del till hyresvärden, enligt herr Bergmans förslag. Det blir ytterligare en krånglighet, som herr Bergman inte nämnde. Självfallet begär ingen att herr Bergman och andra motionärer skall ta fram enskilda fall och blottlägga deras situation, men att siffror skall lämnas är väl inte för mycket begärt. Varför menar ni, när ni själva är medvetna om att det inte gäller särskilt många fall, att betalningsrutinerna skall läggas om för en halv miljon familjer och att hyresvärdarna direkt skall få ta hand om deras pengar? Det återstår väl något att bevisa i detta sammanhang. Det räcker väl inte med att säga att betalningsrutinerna skall läggas om, om det så bara är fråga om ett enda fall. Jag skall be att få yrka avslag på herr Bergmans förslag. Visserligen är det nu högsta fason att helt och hållet strunta i om det pågår utredningar eller inte, men det bör vara någon måtta även med att följa denna nya linje. Familjepolitiska kommittén har i uppdrag att utreda dessa frågor. Det framhålles både i propositionen och i utskottsbetänkandet. Men det faktum att motionerna översänts till kommittén får naturligtvis inte tas till intäkt för något annat än ett konstaterande av att saken skall utredas. Det är inte fråga om någon beställning av ett resultat i någon riktning.
Herr talman! Det är ju kommunerna som står för kostnaderna för administrationen som har blivit besvärade av förändringen. Tidigare skedde utbetalningen till fastighetsägarna, men när det inträdde en förändring fick kommunerna besvär med detta och ökade administrationskostnader. Jag är förbluffad över herr Carlshamres kunskaper om kostnadsökningarna. Jag visste inte att den kommitté som herr Carlshamre är ledamot av har sysslat med detta. Det var inte länge sedan jag i en annan kommitté hade anledning till samråd med familjepolitiska kommittén, och då fick vi veta att denna inte hade behandlat saken. Men herr Carlshamre vet tydligen mer än vad vi då blev informerade om. Varför har då regeringen tagit initiativ i frågan om utbetalningen utan att detta har föregåtts av några speciella attacker från riksdagens sida? Det kan vara intressant att få veta detta. Vi vet att bostadsstyrelsen har tagit upp frågan och att även andra har gjort det, men tydligen anser regeringen att familjepolitiska kommittén skall utreda även den här saken. Då borde väl kommittén ha orienterat regeringen om att den sysslar med detta. Jag tror att det måste föreligga något fel på den här punkten men jag skall inte gå mera in i argumenteringen än att säga att det som fungerat bra förut bör kunna fungera även i fortsättningen. Om riksdagen bifaller mitt yrkande får Kungl. Maj:t fullmakt att fixera såväl omfattningen som regler för utbetalningen av bidragen. Detta är ett område där man kan pröva sig fram. Om det finns kommuner som tycker att den ordning jag skisserat är ur deras synpunkt billigare och riktigare, så får de diskutera med Kungl. Maj:t, och då kanske det kommer fram synpunkter som kan vägleda kommittén i dess bedömning av frågan.
Herr talman! I dag är det kommunerna som sköter utbetalningen, men det kommer säkert inte att förbli på det sättet, herr Bergman. Det måste skapas ett mycket rationellare sätt att betala ut familjestöd av olika typer, och familjepolitiska kommittén arbetar just med dessa frågor och arbetar energiskt med dem. Men när man skall försöka utforma ett modernt och rationellt sätt för utbetalningarna, blir varje avvikelse från enhetligheten i systemet både besvärlig och kostnadskrävande. Sedan kan det väl sägas att det som fungerat bra en gång borde kunna fungera i fortsättningen också, men det stämmer inte i det här fallet, herr Bergman. De gamla familjebostadsbidragen och de nuvarande bostadstilläggen till barnfamiljer har mycket litet med varandra att göra, både vad gäller konstruktionen och beloppens storlek. Det går inte alls att överföra erfarenheter från de ena systemet till det andra. Svara mig på detta: Vad gör man när bidragsbeloppet överstiger hyran? Vad gör man med dem som över huvud taget inte har någon egen hyra? Det finns tiotusentals ensamstående mödrar som bor i föräldrahemmet utan att ha någon egen hyra att betala. Skall vi räkna med alla eller bara med dem som åtnjuter kommunalt bostadstillägg? Eller skall vi räkna även med den del av bostadstillägget som är ett statligt, direkt inkomstprövat konsumtionsstöd utan ringaste anknytning till bostadens vare sig storlek, standard eller kostnad? Detta är verkligen inte lätt, utan det är en mycket komplicerad fråga. Jag har svårt att använda något annat ord än häpnadsväckande, när man å ena sidan vill att en utredning som även på den punkten nästan avslutat sitt uppdrag skall fortsätta och göra det färdigt och man samtidigt å andra sidan vill överlåta till Kungl Maj:t att redan nu börja tillämpa en ordning som kan tänkas bli föreslagen av utredningen. Har vi någonsin varit med om detta? Över huvud taget är hela handläggningen av dessa frågor ovanlig och minst sagt frapperande, när det gäller förhållandet mellan utredningsarbete, förslag och beslut, men här tror jag att herr Bergman är på väg att slå alla rekord.
Herr talman! Herr Carlshamre frågade hur man skall förfara i en rad enskilda fall. Det är ju detta som den kommitté herr Carlshamre sitter i nu har fått Kungl. Maj:ts uppdrag att utreda. Då får vi väl se vad kommittén kan komma fram till. Själv har jag på den punkten inga som helst bindningar. Jag kan tänka mig en rad variationer för att uppnå en för alla parter god lösning. Herr Carlshamre säger att det här är en sak som staten skall ta hand om i framtiden. Då talar herr Carlshamre om ett helt annat bidrag, som förekommer i hans vision. Det vi diskuterar i dag är ett system där huvudparten av pengarna består av ett hyresanknutet stöd. Skall staten klara det i stället för kommunerna, då skulle det verkligen bli dyrt, herr Carlshamre.
Herr talman! Jag tillhör undertecknarna av motionen 1561 som berör två aktuella frågor i det här sammanhanget, nämligen bostadsvillkoren och utbetalningen. Beträffande den sistnämnda frågan skall jag helt kort be att få yrka bifall till det förslag som herr Bergman framfört i sitt inlägg. Vad gäller den andra delen av motionen, nämligen bostadsvillkoren, är förslaget i propositionen, ett inkomstprövat grundbelopp, enligt min mening ett steg bakåt i de bostadspolitiska strävandena. Det kan då inte längre kallas ett bostadspolitiskt stöd. Snarare är det att beteckna som ett inkomstprövat barnbidrag. Som har påpekats i motionen 1561 är det av betydelse att man bibehåller det nuvarande standardkravet. Det är inte minst viktigt när det gäller att stimulera ett antal hushåll att höja sin bostadsstandard. Standardkravet fungerar naturligtvis också på det sättet att det motverkar en flyttning till lägenheter med sämre standard än familjen redan har. Såväl tidigare familjebostadsbidrag som de nuvarande bostadstilläggen har konstruerats med en sådan anknytning till bostadsstandarden att de fungerat som ett led i samhällets strävan att bereda alla medborgare en god bostadsstandard. Att som utskottet gjort hänvisa till det antal familjer som inte fyller standardkravet är som jag ser det en utomordentligt otillfredsställande metod för att pröva själva konstruktionens effekt och värde. I sak kan jag inte tolka utskottets skrivning på annat sätt än att man liksom motionärerna är angelägen om att åtgärder vidtas för att alla skall få en god bostadsstandard.

Jag är klar över att det är nödvändigt med en översyn av den nuvarande konstruktionen med tanke på det förslag som nu föreligger.
Herr talman! Jag är herr Knut Johansson i Stockholm tacksam för hjälpen att undervisa herr Bergman. Herr Bergman trodde att jag talade om någon sorts vision, något eventuellt framtida förslag. Jag talade om det förslag som är framlagt i Kungl. Maj:ts proposition där just den typ av bostadstillägg som herr Johansson nu beskrev är föreslagen utan varje anknytning till bostaden. Det är vad saken gäller i den del som vi kallar för grundbidraget. Sedan vill jag till herr Johansson säga att jag tror att han missräknat sig på effekten av standardkraven. Han tror inte att siffrorna är relevanta, när utskottet pekar på att det bara är 10 procent av samtliga bidragsmottagande familjer som inte uppfyller bostadsvillkoren, och han tror uppenbarligen att standardkravet har en bostadspolitisk effekt i den meningen att det stimulerar familjer till att skaffa bättre bostäder. Alla undersökningar som kunnat göras tyder, herr Johansson, på att det förhåller sig tvärtom. Det är inte så att familjer stimuleras att skaffa bättre bostäder med hjälp av standardkravet för bostadstilläggen, utan det är tyvärr så att 20 000—25 000 familjer lämnas utan en stor del av stödet för att de har så svag ekonomi att de inte ens med bostadstillägg har möjlighet att efterfråga en lägenhet av den storlek och standard som krävs för att man skall få bostadstillägg. Det är alltså ett regelsystem som verkligen hårt drabbar några tiotusental av de allra sämst ställda familjerna. Det är med anledning av det som både familjepolitiska kommittén och socialutskottet har biträtt förslaget att avskaffa dessa standardkrav. Jag tror att det är högst motiverat att verkligen göra så. Det finns ingenting, herr Knut Johansson, som tyder på att familjerna behöver någon stimulans för att skaffa bättre bostad, det är ändå ett starkt önskemål hos alla barnfamiljer att hålla sig med den största och bästa bostad de kan. Där behövs ingen stimulans. Alla de här reglerna har däremot gett den effekten att några av de allra sämst ställda får ett sämre stöd.
Herr talman! Det har sagts att det här förslaget väl är ganska oskyldigt; det gäller ju bara att lämna Kungl. Maj:t en fullmakt att ge kommunerna möjlighet att ordna betalningen på annat sätt, och det behöver inte alls gälla samtliga familjer utan bara vissa. Ja, det låter ju väldigt oskyldigt. Det har påpekats här att denna fråga inte följer partilinjerna. Jag skulle vilja be dem som kanske inte tillhör herr Knut Johanssons och herr Bergmans parti men som ändå överväger att stödja förslaget att tänka efter om det är så oskyldigt. I alla kommuner är naturligtvis de som förvaltar bostäder mäktiga, och jag har en känsla av att Kungl. Maj:t skulle få ganska många ansökningar att göra om systemet. Det kan ju hända att vi som inte tillhör herr Knut Johanssons och herr Bergmans parti inte har samma utomordentligt upphöjda förtroende för Kungl. Maj:t som de. Jag vill därför be dem, som i likhet med mig anser att det är en riktig utveckling att göra bostadstilläggen något mindre fast knutna till bostäderna, att tänka på hur utvecklingen kommer att vändas om herr Bergmans yrkande accepeteras. Om man tycker att det är riktigt att det blir en större frihet för familjerna att själva använda stödet för sin konsumtion och om man vill se en fortsatt utveckling i samma liberala riktning. Den försvåras om man inför möjligheten att betala bidragen direkt till hyresvärden. Och vad är motivet för att göra detta? Ja, man hänvisar till ett okänt antal fall där familjerna har använt bostadsstödet till annat och sedan bett om socialhjälp för att betala hyran. Motionärerna har medgivit att det rör sig om ett litet antal. Och en stor del av dessa familjer, det måste vi komma i håg, skulle ändå ha fått socialhjälp. Om bostadstillägget hade gått direkt till hyresvärden skulle de ha fått socialhjälp för sina andra kostnader. Hur stort antal fall som får socialhjälp till hyran därför att de i någon mening har ”missbrukat” bostadstillägget vet vi ingenting om:det har inte lämnats något som helst underlag för de påståendena. Att man med ett sådant underlag skulle vara beredd att vända tillbaka utvecklingen i en mer dirigerande riktning, i stället för att acceptera den utveckling i mer liberal riktning, som propositionens förslag innebär, kan jag inte förstå. Det är möjligt att vad jag har sagt inte övertygar alla som tillhör herr Bergmans och herr Johanssons parti, men det finns även andra som funderar på det här förslaget. Jag ber er att tänka på dessa synpunkter.
Herr talman! Låt mig först säga till herr Carlshamre att herr Bergman inte behöver någon undervisning i dessa frågor; han kan dem betydligt bättre än jag — kanske t.o.m. lika bra som herr Carlshamre. I fråga om standardstödet säger herr Carlshamre först att det gäller ett begränsat antal familjer och sedan att många familjer har så låga inkomster att de inte kan få en bra bostad. Det sistnämnda är ju ett stöd för den uppfattning som vi företräder. Jag ser nämligen detta inte som en fråga där det gäller dels ett generellt stöd till barnfamiljerna, dels bostadstillägg. Det är två frågor. Den ena frågan, nämligen att få en god bostad, löser man inte med ett generellt tillägg även om det är aldrig så högt. Vad herr Romanus sade här, det tolkar jag såsom ett mycket starkt stöd för just den tankegång som både herr Bergman och jag har fört fram och som finns i de två motionerna, nämligen att det är många kommuner som skulle komma att utnyttja rätten att göra en ändring. Vi är ense på den punkten — men det understryker ju hur stort problemet egentligen är och vilka som är angelägna om att få en ändring till stånd.
Herr talman! Att vi är ense på den punkten visar inte hur stort det verkliga problemet är. Det enda som kan visa hur stort problemet är, det är om herr Knut Johansson i Stockholm och andra förslagsställare kommer med några siffror. Det sagda understryker bara att de som förvaltar bostäder i kommunerna har mycket att säga till om och att de upplever detta som ett stort problem. Men de måste väl, liksom alla andra som vill ha reformer genomförda, komma med några fakta för att underbygga sin ståndpunkt.
Herr talman! Familjernas antal uttryckt i siffror kommer ju, som redan har sagts här, utredningen senare att presentera. Vi behöver inte uppehålla oss vid det i dag. Men jag är tacksam för herr Romanus understrykande av att så många kommuner skulle komma att utnyttja denna möjlighet.

Herr talman! Låt mig först säga att jag med stor tillfredsställelse hälsar det förslag som här föreligger från regeringen om en förbättring av stödet till barnfamiljerna. Regeringen har ju därmed begärt att familjepolitiska kommitténs intentioner skall realiseras snabbare än vad kommittén själv hade kunnat. Det är tacknämligt att så skett, även om man därigenom går ifrån de gamla formerna när det gäller att avvakta en kommittés slutbetänkande. Jag har i det här sammanhanget litet svårt att förstå den känsla av sårad prestige som herr Larsson i Borrby tycks ha därför att regeringen har handlat så att säga över familjepolitiska kommitténs huvud. För min del ser jag som det väsentliga att det skapas ekonomiska förbättringar för barnfamiljerna, och då tycker jag att man kan ta den s.k. prestigen med litet mera ro än vad som framskymtade i herr Larssons anförande. Familjepolitiska kommittén har ju hållit på i sju år, och om man utifrån de utgångspunkterna så att säga snabbar på den i slutvarvet tycker jag att vi borde kunna vara nöjda med resultatet. Förslaget innebär att barnfamiljerna får sina pengar tidigare än de skulle ha fått, om man hade väntat på slutbetänkandet från kommittén. Vidare betyder det kraftigt höjda bostadstillägg och en omläggning av dessas uppbyggnad. Systemet förenklas och ger dessutom bidrag till alla lågavlönade familjer med barn oberoende av bostadsstandarden. Det sistnämnda är det nya i reformen, eftersom bostadstillägget tidigare har varit knutet till en viss bostadsstandard. Samtidigt höjs också bidragen till kommunerna för det kommunala bostadsbidraget från 50 till 60 procent, och dessutom förstärks bidraget till driften av daghem och fritidshem. Sammanlagt blir kostnaden för denna familjepolitiska reform inte mindre än 300 miljoner per år. Föredragande statsrådet tillägger också i propositionen att man eventuellt kan vänta ett bostadsstöd till lågavlönade utan barn; det kan komma relativt snabbt. Vid behandlingen av propositionen har utskottet också haft att ta ställning till olika motioner, främst en rad partimotioner. Härvid har man diskuterat både principiella frågor och frågor som gäller utbetalningen av bostadstillägg och bostadsvillkoren. Jag ber att få säga några ord om principfrågan först. Moderata samlingspartiet har yrkat avslag på propositionen. Jag skulle vilja säga att det här rör sig om något av de obotfärdigas förhinder. Man hänger upp sig på att familjepolitiska kommittén snart är färdig med sitt betänkande och menar att det därför inte kan vara lämpligt att nu genomföra en reform till förmån för vissa familjer. I det sammanhanget skall jag ta upp någonting av vad herr Carlshamre sade i sitt inlägg, där han hade en aning underliga resonemang om familjepolitiken kontra konjunkturpolitiken. Han nämnde någonting om att det är fel att familjepolitiken inte hålls utanför konjunkturpolitiken. Herr Carlshamre! Ett sådant resonemang kan inte vara rimligt. Det måste vara riktigt då man söker att stimulera ekonomin att ge ett stöd till de familjer som bäst behöver pengarna; därigenom åstadkommer man stimulans i konjunkturhänseende. Jag har mycket svårt att begripa att herr Carlshamre tog ett sådant resonemang som motivering för att man inte nu skulle vilja genomföra den här reformen. Herr Carlshamre sade också att reformen är tillkommen av partipolitiska skäl och att det skulle vara en skakad regering som hade lagt fram förslaget. Man måste vara bosatt på Västkusten och ha livlig fantasi för att över huvud taget komma med ett sådant inlägg. Vad är det som har skett? Regeringen har dragit konsekvenserna av barnfamiljernas situation och framlagt det förslag som nu ligger på riksdagens bord och som jag hoppas att vi i allra största enighet skall bifalla. För oss är det väsentliga att barnfamiljerna, de som verkligen behöver ett handtag, får någonting, och det har sannerligen ingenting med partipolitiska funderingar att göra. Däremot undrar jag om inte herr Carlshamre är inne på djupa partipolitiska funderingar när han dels yrkar avslag på propositionen, dels i nästa andetag går med på att höja bidragen till kommunerna. Man kan naturligtvis handla som man vill när man står i oppositionsställning, men det är knappast någon konsekvens i galenskapen. Jag vill nu ge mig in på en litet annorlunda bedömning av de moderatas reservation. Man menar att en rationell avvägning av olika familjepolitiska åtgärder måste försvåras om nu riksdagen binder sig för en stor satsning på en enda stödform. Men jag vill säga att det inte kan vara något fel att man gör den satsningen redan nu för de barnfamiljer som har det sämst i ekonomiskt hänseende. Man tycker också på moderat håll att marginaleffekterna förvärras och att detta inte bör accepteras, inte ens under en övergångstid. Det där är ett av de typiska högerresonemang som vi har hört i alla tider, när man varnat för varje reform vid varje tillfälle den kommit; den har alltid kommit olägligt. Jag vet knappast någon reform i detta samhälle som har kommit lägligt ur det moderata samlingspartiets och dess högerföregångares synpunkt. Vad är det som hindrar en framtida reform, herr Carlshamre, om man tar det här programmet? Ingenting, såvitt jag förstår. Skulle kommittén och riksdagsmajoriteten komma till den uppfattningen att den reform som vi i dag står i begrepp att genomföra är omöjlig eller dålig, kan den ju förändras. Värre är det inte, herr Carlshamre. Redan inledningsvis sade jag att vad jag betecknar som det väsentliga som vi i dag har att ta ställning till är om man skall ge ett betydande handtag åt de sämst ställda familjerna. Inte minst betecknar jag det som ett framsteg att de som tidigare varit missgynnade på grund av att man haft bostadskravet knutet till bostadstillägget nu får en möjlighet att erhålla tillägg. Vad marginaleffekterna beträffar lär det bli svårt att undvika sådana. Det kan på sin höjd, om man vill vara litet vitsig, sägas att det blir en marginell effekt var man än placerar gränsen för familjernas inkomster. Men att det skulle hindra reformens genomförande kan jag inte tänka mig. Då det gäller centerpartiets förslag om förmögenhetsgränserna lyssnade jag med intresse till centerpartiets ledare i går, när han talade om en social utjämningspolitik och jämlikhetspolitik. Men vad är det som sker? Jo, här går man stick i stäv mot jämlikhetstanken, då man vill öka möjligheterna för människor med förmögenhet att erhålla bostadstillägg. Det är alltså jämlikhet modell centerpartiet! Jag hörde också herr Larsson i Borrby — som har ryckt in som talesman för centerpartiet i utskottet — säga att det är fiktiva värden som ligger bakom, att det är beroende av realisationsvinstbeskattningen och mycket annat. Ja, herr Larsson försöker konstruera upp någonting som inte finns i realiteten. Det rör sig nästan hundraprocentigt om större värden än åsatt taxeringsvärde — det ligger avskrivningar för företagen osv. i botten när det gäller förmögenheten. Då herr Larsson talar om att förmögenhetsägarna skulle vara ställda åt sidan, om man inte fick den förbättring som centerpartiet och de borgerliga i övrigt föreslår, kan jag därför utan vidare säga att han är ute på fel vägar. I mittenpartiernas reservation har det också tagits upp ett resonemang om olika linjer som man kan följa. Man säger att man vill ha en samlad familjepolitisk reform och att den har varit aktuell länge. Ja, den kommer — det har jag sagt tidigare — men det beslut som nu fattas inverkar inte på den saken. Det finns alltså möjligheter att klara detta även om riksdagen antar det här förslaget. Herr Romanus förde ett resonemang om att barnfamiljerna skulle vara satta i strykklass av vissa politiker. Jag måste säga att jag tar i varje fall inte åt mig av vad herr Romanus påstod. Det kan inte heller socialdemokratin som helhet göra. Vi har försökt att efter måttet av de ekonomiska möjligheter som funnits förbättra förhållandena för barnfamiljerna. Att vi inte är tillfredsställda med förhållandena visar bl.a. den reform som nu ligger på riksdagens bord, där vi gör en satsning genom att föreslå en ökning med 300 miljoner. Det kan sägas att detta inte är tillräckligt utan att vi skulle satsa mera. När herr Carlshamre talade tycktes det inte finnas några gränser för hans välvilja nu mot barnfamiljerna. Då jag hörde herr Carlshamre lyriskt tala om hur han skulle vilja ha det såg jag i andanom herr Carlshamre som familjeminister i en borgerlig ministär, där allting skulle vara ljust och glatt för barnfamiljerna. Det enda jag undrade var: Hur skall det gå ihop med moderata samlingspartiets inställning till skatterna? Herr Carlshamre var alltså lyrisk när han talade om hur han ville göra, men när man ser vad han vill åstadkomma i praktiken nu måste man säga att det sannerligen inte är så mycket, eftersom han yrkat avslag på det förslag som föreligger. Ja, det var ju egentligen herr Romanus jag skulle bemöta, men jag kom in på herr Carlshamres inlägg, eftersom det hör ihop med detta. Herr Romanus talade om kommunalpolitiken och kommunalskatterna. Men om jag inte minns fel är de flesta kommuner i landet borgerligt styrda, och där har följaktligen herr Romanus och hans partivänner möjlighet att se till att skatterna inte blir så höga. Det är en sak att stå i talarstolen i riksdagen och tala om skatterna och möjligheterna därvidlag — när man kommer in på realiteter blir ställningen en helt annan. Herr Romanus tog vidare upp vårdnadsbidraget och sade att det är ett gammalt folkpartistiskt förslag. All right — men det får naturligtvis vägas mot andra insatser som man kan göra till barnfamiljernas stöd. Och jag vill ju säga, att inte är vårdnadsbidraget så som folkpartiet en gång konstruerade det någonting som man egentligen har anledning att ansluta sig till. Men det får vi se på när förslaget kommer från familjepolitiska kommittén. Det finns följaktligen ingen anledning för mig att ytterligare fördjupa mig i de frågorna. Herr Romanus tog också upp frågan om barnbidragshöjningen och åberopade därvid den motion som väckts av honom och herr Ahlmark och i vilken motionärerna talat för en generell höjning av barnbidragen. Ja, herr Romanus, det där låter mycket bra. Han sa också att den ena halvan av barnfamiljerna inte får något bidrag. Jag vill då erinra om att riksdagen från och med innevarande år har höjt barnbidragen i samband med omläggningen av momsen. På det området har det alltså inte stått stilla. Men om man skall välja mellan generella åtgärder i form av barnbidragshöjning och direkt stöd åt de familjer som har det sämst ställt — det har ju också aviserats att andra lågavlönade än barnfamiljer skall få stöd — så måste det vara riktigt att tillämpa en metod som ger de barnfamiljer som har det sämst ställt det bästa stödet. Det är möjligt att man efter hand får justera barnbidraget, men det finns i varje fall ingen anledning att i dag ta upp den frågan. Vidare har finansieringsfrågan debatterats. Där har de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet gått på regeringens förslag att höja bidraget till de kommunala bostadstilläggen från 50 till 60 procent. Mot detta har mittenpartierna lagt ett förslag om höjning till 75 procent. Herr Carlshamre, som från början inte ville vara med om någon höjning alls, anslöt sig vid röstningen till mittenpartiernas förslag. Man kan naturligtvis säga att kommunerna behöver alla pengar de kan få, men även det måste man väga mot vad som kan vara rätt och rimligt. Och regeringens förslag innebär ju ändå en bidragshöjning från 50 till 60 procent plus den koppling som gjorts att kommuner med daghem och fritidshem får ett ökat bidrag så att det täcker kostnaderna. Mot detta kan man givetvis säga — jag tror att herr Romanus och någon annan talare var inne på den frågan — att det ju finns kommuner som inte har så många barndaghem och fritidshem att de får full täckning för de kommunala bostadstilläggen. Ja, det är troligt att det där inte slår hundraprocentigt rätt, men man skall se det som en klar stimulans åt de kommuner som varit framsynta nog att satsa pengar på och ta initiativ till en ordnad barntillsyn. Det är en premie till de kommunerna och en stimulans till andra kommuner att göra likadant. Just den kopplingen tror jag är det bästa greppet i det fallet. Så har det talats om åldersgränserna, men efter det anförande som fru Ryding höll och i vilket hon yrkade återremiss av ärendet till utskottet har jag ingen anledning att ta upp någon diskussion på den punkten. Jag instämmer alltså i fru Rydings återremissyrkande. Det finns dessutom två andra skäl för en sådan återremiss, nämligen de förslag som lagts av herrar Bergman och Knut Johansson i Stockholm. Vid en sådan återremiss får vi också en möjlighet att göra en samlad bedömning av de frågorna. Det finns alltså anledning att remittera inte bara åldersfrågan till utskottet utan även andra frågor. Sedan har också utbetalningarna diskuterats. Efter den debatt som här förts mellan herrar Bergman och Knut Johansson i Stockholm å ena sidan och herrar Carlshamre och Romanus å andra sidan kan jag där inskränka mig till att säga, att denna fråga bör prövas av familjepolitiska kommittén. Därför har utskottet enhälligt hänvisat motionerna dit. Men man kan naturligtvis inte göra som herr Bergman när han vill slå två flugor i en smäll — ja, två flugor kan man nog slå i en smäll, men man kan naturligtvis inte få två olika förslag om samma sak genomförda av riksdagen. Herr Bergman vill ha förslaget i sin motion genomfört, och samtidigt vill han att familjepolitiska kommittén skall få förslaget att titta på. Det finns ingen anledning att bifalla herr Bergmans förslag så som det har framlagts. Det är bättre att frågan får gå till familjepolitiska kommittén som efter det att den har funderat på saken lägger fram sitt förslag i frågan, vilket sedan återkommer till riksdagen för behandling. Jag kanske skall tillägga att riksdagen så sent som i april månad i år enhälligt avslog en motion som hade ungefär samma lydelse som herr Bergmans nu föreliggande förslag. Samma riksdag bör väl i varje fall inte först avslå ett yrkande och sedan bifalla ett av likvärdigt innehåll. Herr Knut Johansson i Stockholm har ställt ett yrkande om bibehållet bostadsvillkor för erhållande av bostadstillägg. Jag vill gärna ge ett vitsord åt de ambitioner som ligger bakom detta förslag. Det är alldeles uppenbart — det ansluter vi oss alla helt till — att det finns anledning att understryka vikten och behovet av att barnfamiljerna får ordentliga bostäder. Men för vår del har vi sagt att eftersom kommunerna i stor utsträckning är både bostadsplanerare och bostadsbyggare finns det skäl att både tro och räkna med att de kommer att driva sin politik när det gäller att skaffa bättre bostäder åt barnfamiljerna ungefär som hittills, även om bostadsvillkoret nu bortfaller när det gäller tilläggen. Dessutom är det ett allt mindre antal familjer som nu är kvar på det här området, ungefär 10 procent. Utskottet har därför tyckt att det är rimligt att ta bort bostadsvillkoret. Det ger kanske i många fall de familjer som har det allra sämst ett handtag i ekonomiskt avseende. Därför har vi gått med på förslaget. Men jag vill understryka och gör det mycket starkt att det inte får innebära att kommunerna försummar att ge barnfamiljer ordentliga bostäder. Man måste hela tiden vara inriktad på det, även om bostadsvillkoret tas bort. Herr talman! Det finns kanske en del att tillägga, men jag får väl tillfälle att återkomma i något replikskifte. Därför ber jag nu, herr talman, att på nytt få yrka återremiss till socialutskottet.

Herr talman! Som herr Karlsson i Huskvarna nämnde har jag haft förmånen att få gästa utskottet i detta ärende. Jag vill gärna betyga honom att det var mycket intressant, inte minst mot bakgrunden av att man då och då hör folk som uttrycker åsikter om vad familjepolitiska kommittén anser. I sitt inlägg här har herr Karlsson uttryckt en uppfattning om vad som är familjepolitiska kommitténs intentioner. Som vanligt har han fel. Han sade att min kritik skulle bero på prestigekänsla. Nej, det gör den inte alls. Den tar vi bort med en gång. Men om han vill läsa mitt första anförande i protokollet skall han finna att min kritik helt och hållet emanerar från att familjepolitiska kommitténs intentioner krossades så grymt redan i det beslut som trädde i kraft den 1 januari 1969 och från att det nu sker för andra gången genom fastlåsning i ett system som inte var familjepolitiska kommitténs intentioner. Dess intentioner går att utläsa ur betänkandet. Därutöver är det fråga om tyckande utanför kommittén som inte har med fakta att göra. Det är rätt märkligt att Göran Karlsson i nästa omgång i sitt anförande försöker spika fast mig som något slags försvarsadvokat för förmögenhetsägare. Han aktar sig mycket noga att tala om att det gäller gränsen 50 000 kronor. Han aktar sig också mycket noga för att tala om att vi accepterat ett tioprocentigt tillägg av överskjutande belopp. Herr Karlsson kan inte på länge ha träffat dessa människor och upplevt deras situation när han kan uttrycka sig på det sättet. Jag träffar dem ofta och har upplevt deras situation. Jag vet hur de människor har det där familjen tillsammans tjänar 18 000 4 20 000 kronor om året. Men på grund av att deras arbetsplats har ett fiktivt taxeringsvärde, som de inte kan konsumera eller ge sina barn mat av, påläggs de ytterligare belopp och blir utan barntilläggen. Det är alltså inte tal om att slå vakt om förmögenhetsägare. Det är verkligen tal om att slå vakt om jämlikhet och rättvisa.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna meddelar att han på någon punkt inte hade förstått vad jag menade. I det stycket vill jag inte bestrida hans utsaga; hela hans anförande var ett långt bevis för att han inte hade förstått ett ord av vad jag sade för en stund sedan. Jag tar på mig hela ansvaret för att på grund av bristfällig pedagogisk förmåga inte ha lyckats klargöra min mening för herr Karlsson. Nu är det uppenbarligen så att vi ömsesidigt har förståelsesvårigheter. Jag är helt ur stånd att begripa vad min bosättning på Västkusten kan ha för betydelse vid bedömningen av ett förslag om bostadstillägg till barnfamiljer. Men en sak lyckades jag förstå. Det blev, såvitt jag förstår, uppenbart för alla genom herr Karlssons anförande vilka regler som gäller för herr Karlssons bedömning av vad som är rätt och rimligt — ett uttryck som han ofta återkommer till. Rätt och rimligt för herr Karlsson i Huskvarna är vad som står i en kunglig proposition. Vad regeringen skriver är rätt och rimligt — med hugskott, felräkningar, stavfel och allt.

Herr talman! Det skulle vara mycket att säga om herr Karlssons inlägg, men jag tror att kammarens ledamöter ursäktar mig om jag i första hand nämner något om den intressanta kohandel som tycks vara under uppsegling mellan socialdemokraterna och kommunisterna när det gäller statsbidraget till kommunerna. Jag skall emellertid först be att få korrigera herr Karlsson på en punkt. Han sade att det har varit väsentligt för socialdemokraterna att se till att barnfamiljerna får det bättre. Det hade väl bättre motsvarat verkligheten om han sagt att det var väsentligt för socialdemokraterna att se till att hälften av barnfamiljerna får det bättre. Att hänvisa till att barnbidraget höjs i år går inte. Den höjningen var ju en kompensation för prisstegringar och momshöjning. Även finansministern har uttalat att det inte var någon verklig förbättring, och det är så riktigt. Herr talman! Jag är inte förvånad över återremissyrkandet. Redan i mitt första inlägg varnade jag dem som trodde att detta ärende var avgjort före voteringen. Vi börjar nu bli vana vid återremisser, kovändningar och andra krumbukter. Vi kan tänka på Ritsem, vi kan tänka på kommunisternas ställningstagande till kollektivanslutningen och till sänkningen av mervärdeskatten, osv. Vi kan naturligtvis inte förhindra en återremiss. Men blir det klart före jul? Kan herr Karlsson utlova det? Det är nämligen ganska väsentligt. Vi har vår uppfattning klar och har inget behov av återremiss. Vi vill ge kommunerna kompensation för denna kostnadshöjning. Vi vill göra allvar av talet om att man inte skall fortsätta att lassa på kommunerna uppgifter. Det är inte som herr Göran Karlsson säger att man ute i kommunerna förfogar över sina pengar, utan det är statliga uppgifter som leder till de kommunala skattehöjningarna, bl.a. just uppgiften att höja bostadstilläggen. Det är klart att man kan förstå att en minoritetsregering måste söka stöd på olika håll. Det kunde kanske vara mera praktiskt för riksdagen, om man sökte det stödet i utskotten och inte väntade till någon timme före voteringen, innan man försökte nå enighet. Det är också intressant att se var man söker sitt stöd. Jag vet inte varför detta förslag kommer så sent. Om vpk har tagit intryck av finansministerns argumentering i går att det är bättre för kommunerna med lån än med bidrag, eller om socialdemokraterna börjar bli mörare, när voteringen närmar sig, kommer väl att visa sig så småningom i utskottet. Summan av kardemumman är ju, att skall man röra vid utskottets förslag, som innebär att kommunerna får full kostnadstäckning för bostadstilläggen, och i stället kanske lassa på mera kostnader genom att höja åldersgränserna, då kommer det att få effekt på kommunalskatterna. Om kommunisterna gör denna kohandel, har de ingen som helst anledning att i fortsättningen komma och tala om kommunalskatteutvecklingen. Nu har ni, om ni träffar en uppgörelse här, medverkat till kommunalskattens höjning. Det är vad man kan konstatera på sakernas nuvarande ståndpunkt. Sedan får vi väl se vad en återremiss kan leda till för konsekvenser.
Herr talman! Det har nu yrkats på att ärendet skall återremitteras till utskottet. Då kanske det inte skall sägas så mycket ytterligare. Jag begärde replik bara därför att det tydligen finns en del missförstånd om det förslag som jag har framlagt. Herr Göran Karlsson gav uttryck för det. Han sade att mitt yrkande innebar samma sak som utskottets yrkande, att förslaget skulle gå till kommittén. Han framhöll att vi här inte kunde fatta ett beslut i två skilda former och att riksdagen i början av året hade avslagit ett yrkande liknande det som jag nu har framställt. Det måste väl vara något fel i detta påstående, för det som riksdagen i våras avslog var precis det som utskottet i dag föreslår. Det krävdes då att förslaget skulle gå till kommittén för utredning. Detta sade utskottet och även en enhällig riksdag nej till. Nu har alltså utskottet liksom regeringen ändrat sig. Jag är glad för att man har insett att förslaget kanske borde prövas. Jag föreslog ytterligare att det skulle finnas en möjlighet till fullmakt och att i former som Kungl. Maj:t finner riktiga pröva förslaget till former och omfattning av utbetalning av bidrag. Vid en återremiss kanske det kan vinnas ytterligare klarhet i motionens reella innehåll, vilket jag är väldigt tacksam för. I det tidigare replikskiftet med Knut Johansson riktade sig replikanterna, herrar Carlshamre och Romanus, till stor del mot mig och inte mot herr Johansson. Men jag skall inte inleda mig i frestelsen att uttala mig om allt vad de sade. Herr Carlshamre påstår att förslaget i propositionen ytterst syftar till att bidragen skall kunna utbetalas av staten. Är då meningen att staten skall utbetala även de kommunala bidragen? Det kanske herr Carlshamre kan ge ett svar på.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby sade att jag som vanligt hade fel. Jag skall med intresse läsa i protokollet vad herr Larsson sade, och jag kommer att få rätt, därför att herr Larssons anförande klargjorde att det var en prestigeförlust för honom att såsom ledamot i familjepolitiska kommittén ha blivit akterseglad då man tagit fram ärendet i förväg. Beträffande den kritik som jag har riktat mot centerpartiets förmögenhetsberäkning vill jag framhålla, herr Larsson, att jag ofta träffar människor med små inkomster men med betydande förmögenhetsvärden. Herr Larsson sökte göra gällande att de drabbas av realisationsvinstbeskattning och det ena med det andra, och följaktligen var deras ekonomiska ställning inte så stark. Jag gendrev detta och framhöll att det förekommer ytterst få fall, där någon med den förmögenhet som herr Larsson har talat om skulle i realiteten ha mindre än vad taxeringsvärdet innebär. Tvärtom är värdet ofta fördubblat eller mångdubblat över taxeringsvärdet. Jag förstod inte herr Carlshamre, och detta tog han helt på sitt ansvar. Ja, det tackar jag för — då är vi helt överens på den punkten. Men sedan säger herr Carlshamre att han är en dålig pedagog. Det tycker jag verkligen är bekymmersamt, eftersom herr Carlshamre, åtminstone officiellt, står som något slags lärare vid Journalisthögskolan. Det måste vara ytterst farligt att ha en dålig pedagog som skall försöka bibringa våra journalister god lärdom. Jag förstår att det räcker för herr Carlshamre, sedan han blivit bemött och jag på punkt för punkt har pekat på vad det skulle ha inneburit, om man hade följt hans förslag, att ge den replik han gav. Sedan var det herr Romanus som andades en aning ilska över att fru Ryding hade tagit en godbit från honom genom att yrka återremiss på utskottsförslaget. Jag kan förstå det. Visserligen varnade herr Romanus i sitt första inlägg för att allt inte var klart — detta vittnar väl om att han hade en känsla av att någonting kunde hända. Nu har det hänt; nu får vi på nytt pröva ärendet i utskottet, och då är det klart att det kan få en annan utgång än vad herr Romanus hade tänkt sig.

Herr talman! Jag ber än en gång att få påpeka för herr Karlsson i Huskvarna att det i hans resonemang finns vissa bedömningar som är riktiga när det gäller förmögenhetsvärden och fastighetsvärden, men det är inte de siffrorna vi talar om. I de fall vi talar om här — det gäller den behållna förmögenhet som överstiger 50 000 kronor — har vi accepterat en ökningsfaktor med 10 procent. De människorna är verkligen, liksom andra, värda sin rätt till familjestöd, trots detta lilla fiktiva värde på 50 000 kronor. Sedan, herr talman, skall jag också be att något få kommentera fru Rydings förslag. Jag skulle vilja säga att det väl inte är något fel att noggrant bereda och remittera ärenden, och särskilt i det här fallet har ju inte ärendet varit föremål för särskilt mycket förberedelse eller remissförfarande. Men vad som är speciellt intressant är att vi skulle få en uppgörelse där vpk utgör socialdemokratins skyddsnät när det gäller att slå vakt om ett system som innebär att man skall betala barnstödet med proportionell skatt i stället för progressiv skatt.

Herr talman! Jag är inte särskilt ilsken över en utveckling som man kanske kunde förutse och som jag varnade för, och framför allt inte för att någon ”godbit” skulle tas ifrån mig eller från folkpartiet. Det som är beklagligt är att den förändring som kan. komma att bli följden av återremissen är en avsevärd försämring av utskottets betänkande på en väsentlig punkt. Vi trodde vi hade lyckats få gehör för och hade utsikt att få en förbättring till stånd, som skulle ge kommunerna kompensation för den kostnadsstegring de drabbas av. Vi trodde att kommunisterna den här gången kanske ändå menade allvar med sitt myckna tal om att lätta trycket på kommunerna och att man skall försöka förhindra vidare skattehöjning. Det är klart att man känner en viss besvikelse om man inte får igenom en förbättring man hade hoppats på. I synnerhet tror jag alla de människor som är verksamma ute i kommunerna måste känna besvikelse, och ännu mer kommer naturligtvis alla de som känner kommunalskatten som en större tyngd än statsskatten — och det gör majoriteten av de sämst ställda i samhället — att känna besvikelse. Den besvikelsen är nog svårare för dem att bära än den eventuella ilska som en del ledamöter här i kammaren kan känna. Men det är ingen som kan ta miste på herr Göran Karlssons förtjusning över återremissyrkandet. Jag förstår inte varför herr Karlsson är så förtjust över det; man kunde väl i så fall ha stökat undan den kohandel, som nu skall komma, under den första behandlingen av ärendet i utskottet — det hade varit enklare och då hade man sluppit fästa uppmärksamheten så mycket på den. Herr Karlsson är så förtjust att han ställer till med en hel sketch här och talar om, att det minsann inte bara är fru Rydings yrkande som leder till återremiss, utan det är också herr Bergmans och herr Knut Johanssons yrkanden som ligger till grund för återremissen. Ja, herr Karlsson, är det ändå inte att spela teater för en ganska otacksam publik? Det är väl i alla fall ingen här i kammaren som tror att det hade blivit något återremissyrkande på grundval av herr Bergmans och herr Knut Johanssons yrkanden, som inte innehåller ett dyft utöver vad som står i deras motioner. Eller tror herr Karlsson verkligen det? Eller vill han att vi skall tro det? Herr Karlsson visade ju själv när han återgick till sitt ursprungliga anförande att de där motionerna och yrkandena har han redan bemött. Där behövs inte något återremissyrkande. Skälet är naturligtvis att den avlastning av trycket på kommunalskatten, som det fanns majoritet för i socialutskottet, nu inte skall genomföras. Det kommer säkert att framgå vid den fortsatta behandlingen.

Herr talman! Beträffande vad herr Romanus säger om teater vill jag säga att jag tycker att det är trevligt med teater. Här spelades inte upp någon sketch, utan det fanns sakliga grunder till mitt yttrande. Jag sade att det inte bara är fru Rydings återremissyrkande, som finns i bilden, utan här har ytterligare två förslag lagts på kammarens bord. Om man ändå skall återremittera socialutskottets betänkande nr 42 på det förslag som fru Ryding framlagt, kommer de båda andra förslagen också med i vågskålen. Det var alltså en förstärkning av återremissyrkandet, herr Romanus, som jag ville betona. Så vänder sig herr Romanus till fru Ryding, och henne behöver jag ju inte försvara. Men jag vill beträffande folkpartiets, centerpartiets och moderata samlingspartiets agerande säga att ni inte bara vill kompensera kommunerna för de kostnader det gäller, utan ni vill överkompensera dem. Ni har ju inte något intresse av att se till att statsfinanserna klaras. Det får Gunnar Sträng göra. Detta är alltså bakgrunden till att ni tämligen lättsinnigt kunnat handskas med den saken. Beträffande förmögenhetssidan behöver herr Larsson i Borrby och jag kanske inte byta så många ord mera. Faktum är att redan med de nuvarande gränser som finns får en hel del av dem som har den förmögenheten ett bidrag som visserligen kanske inte alltid är fullt, men det är inte helt uteslutet att de kan få ett bidrag. Vi anser att den gräns som här finns kan vara riktig att hålla. Sedan sade herr Carlshamre i sitt förra anförande att för mig var en kungl. proposition det väsentliga, till och med med kommatecken. Ja, herr Carlshamre, när utskottet går till behandling får vi väl se hur det blir. Det är möjligt att jag vid den tidpunkten kommer att frånfalla en del av den kungl. propositionen. Så herr Carlshamre skall inte vara helt säker.
Herr talman! Kommatecknen var faktiskt inte med bland det som jag räknade upp. Jag nämnde hugskott, felräkningar, stavfel och allt, men jag lägger gärna till kommatecknen. Jag tror att också de är heliga för herr Karlsson i Huskvarna. Men jag skulle vilja råda herr Göran Karlsson att sluta upp med det här skådespelet. Det är ömkligt nog som det är. Genomför gärningen! Besluta återremissen! Det finns underlag för den i kammaren, men håll inte på att försvara detta ömkliga skådespel. Vad är det herr Karlsson gör? Jo, han går med på att ta upp på nytt i utskottet ett förslag om en åldersgränsförskjutning som man, när ärendet senast behandlades i utskottet, inte ens ville ta på allvar. Och det är verkligen inte värt att ta på allvar. Gör vi upp en katalog över åldersgränser som gäller i den svenska människans liv så händer det någonting vid praktiskt taget varje födelsedag från den första till ett stycke upp i 20-årsåldern. 17 år är möjligen det undantag som finns. Där händer just ingenting. Om man hade föreslagit 18 skulle jag ha förstått det. Om man stannat vid 16, kan jag också förstå det. Men 17 år är verkligen ett förslag av hugskottskaraktär. Jag kan i huvudet räkna ut att det kostar någonting mellan 40 och 60 miljoner kronor. Det kostar nämligen ungefär en sextondel av en miljard. Det kostar alltså lika mycket i extra tillskott som det majoriteten i utskottet har velat ge kommunerna per år räknat. Och det är fråga om en reform som också den skall prövas om något år för att få fram vad som är den rimliga åldersgränsen. Skall vi nu ha 16 år för barnbidrag, 17 år för bostadstillägg, 18 år för bidragsförskott osv. under ett eller annat år i väntan på att vi skall göra en färdig reform? Det är för att tillmötesgå detta ganska ömkliga hugskott som herr Karlsson i Huskvarna instämmer i ett yrkande om återremiss.
Herr talman! Det var herr Romanus som tvingade mig till en replik. Han påstår här att vpk inte skall kunna komma att i fortsättningen tala om de höga kommunalskatterna. Jag skulle vilja fråga herr Romanus om han inte hörde på vad jag sade i mitt första anförande. Så sent som i våras hade vi en motion om att staten skulle betala hela lönekostnaden för barnstugepersonalen. Och vad skulle detta betyda för kommunerna herr Romanus? Är det inte omsorg om kommunalskatten? Herr Carlshamre säger nu att 17 år är en ålder som inte betyder någonting. Nej, kanske inte för herr Carlshamre, men för de familjer som har barn hemma som är mellan 16 och 17 år är det en oerhört viktig ålder. Det är dessutom viktigt att de får hjälp att klara sin hyra också när deras ungdomar är i denna ålder. Jag tror inte vi bör vara alltför säkra på hur det kommer att bli när återremissen gått igenom. Utskottet kommer naturligtvis att noga pröva de olika förslagen, och riksdagen kommer att ånyo få ta ställning. Jag tycker vi skall vänta med att fälla våra domar tills vi får se det nya utskottsbetänkandet.